Herr talman! Teres Lindberg har frågat näringsministern när propositioner om personalliggare i byggbranschen och om månadsvis redovisning av anställdas inkomster och skatter kommer till riksdagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om regeringen avser att följa riksdagens beslut och under 2013 återkomma till riksdagen med ett förslag om individuell månadsredovisning av anställdas löner och skatter samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra konkurrensneutrala villkor för företagare. Frågorna är ställda mot bakgrund av att riksdagen i januari i år i ett tillkännagivande begärde att regeringen under 2013 skulle återkomma till riksdagen med förslag om personalliggare i byggbranschen och om månadsuppgifter, som kan träda i kraft den 1 januari 2014. Regeringen har bedömt att utredarens förslag i Ds 2009:43 om närvaroliggare och kontrollbesök inte kan läggas till grund för lagstiftning när det gäller byggbranschen. I stället anser regeringen att frågan om hur ett kontrollsystem för byggbranschen kan vara utformat behöver utredas ytterligare. En utredare arbetar med dessa frågor och ska redovisa sina förslag den 31 januari 2014. När det gäller Månadsuppgiftsutredningens förslag, har regeringen, bland annat mot bakgrund av remissinstansernas synpunkter, funnit att det inte är lämpligt att genomföra utredningens förslag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med anledning av riksdagens tillkännagivande. Jag vill inte föregripa den redovisningen. När det gäller frågan om konkurrenssnedvridande skattefusk har vi en samsyn om vikten av att bekämpa skattefusk och att göra det effektivt. Därför har regeringen redan genomfört ett antal åtgärder för att minska fusket. Jag kan nämna ROT och RUT avdragen och utökningen av reglerna om kassaregister till att avse även torg och marknadshandeln som två exempel på vidtagna åtgärder mot svartarbete och för en ökad vit sektor.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Jag vill också be riksdagen om ursäkt för att jag har ett sakfel i min interpellation. Jag skriver att det är 10 miljarder som samhället går miste om på grund av svart arbetskraft i byggbranschen, men det är naturligtvis fel. Det är 20 miljarder. I skrift är det ett litet sakfel - en etta i stället för en tvåa - men i verkligheten är det dubbelt så mycket. 20 miljarder är väldigt mycket pengar. Det som föranledde min interpellation var en fråga som jag ställde till näringsministern. Jag skrev den också i interpellationen, men det var inte den frågan som finansministern svarade på här. Frågan var om regeringen har gjort ställningstagandet att det är i sin ordning att obstruera mot riksdagens uttalade vilja. Den frågan har jag inte fått svar på. När jag ställde frågan till näringsministern fick jag egentligen inget svar alls annat än att vi var småföretagarfientliga. Jag ville ha ett resonemang om på vilket sätt enkel månadsrapportering är småföretagarfientligt. Det finns erfarenheter från åtminstone två av våra grannländer. Både Danmark och Finland rapporterar om att man har den typen av redovisning och inte ser några som helst problem med det. Både företagare och myndigheter tycker att det fungerar alldeles utmärkt. Jag vill framhålla för regeringen att vi lever i en ganska ny tid. Det är stor skillnad från när jag gick i grundskolan och när finansministern gick i grundskolan, vilket var ytterligare några år tidigare. Då hade vi inga datorer över huvud taget. I dag sker dock i praktiken all administration och redovisning med hjälp av datorer. Vad detta handlar om är att man ska skicka en fil en gång i månaden i stället för en gång om året. Det är klart att det inledningsvis finns några nya administrativa rutiner man som företagare behöver bygga upp, men senare handlar det kanske bara om några minuter mer om året. Argumentet att det skulle vara så stort byråkratiskt krångel stämmer helt enkelt inte. En enkel månadsrapportering skulle skapa problem bara för dem som medvetet vill undanhålla myndigheterna information. Indirekt stöttar regeringen alltså dem som håller på med ekonomisk brottslighet. Många gånger är det ganska grov ekonomisk brottslighet vi talar om. Själv är jag ofta ganska godtrogen av mig och tänker att en finansminister väl inte kan tacka nej till 20 miljarder, eller egentligen 70 miljarder, som ju är vad svart arbetskraft handlar om - 70 miljarder extra i statskassan. Det är ju massor av pengar! Jag anar ugglor i mossen här. Vad är egentligen syftet? Vad är det regeringen är ute efter? Är det ideologiskt, kanske? Det är lätt att bli lite konspiratorisk. Jag kan inte låta bli att fundera på om regeringens syfte faktiskt är att tvinga fram lönedumpning och pressa arbetsvillkoren nedåt. Vad skulle det annars handla om, Anders Borg?

Herr talman! Det som vi debatterar här i eftermiddag är en oerhört viktig fråga som gäller konkurrenssituationen för alla våra företag. Senast på morgonen i dag åkte jag med en taxichaufför som tydligt pekade på detta. Han hade tidigare haft sju anställda i sitt företag men klarade inte konkurrensen på marknaden, där andra taxibolag hade valt att använda några av de system som finns på arbetsmarknaden för att långtidsarbetslösa ska komma i jobb. Man hade satt i system att kontinuerligt använda den typen av arbetskraft, som fick arbetspröva en viss tid och sedan gå hem igen medan arbetsgivaren tog in nya. Han sade till mig: Jag klarar inte av att konkurrera med sådana företag, utan jag fick säga upp mina anställda. För jag tycker själv, personligen, att vi ska ha kollektivavtal och att alla företag ska ha det och följa det. Den här företagaren menade att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Och vi vill inte ha oseriösa företag. Ministern har lämnat ett svar i kammaren i dag. På ett eller annat sätt känns det som att finansministern inte tar den här frågan på allvar. Det här handlar om alla branscher. Jag kan bli lite mörkrädd av finansministerns svar. Han säger: Ja, vi är överens om att vi ska bekämpa skattefusk. Så långt är vi nog överens. Men man pekar på ROT och RUT, som om det är själva lösningen. Det här problemet är gigantiskt och finns snart inom alla branscher. Då är problemet större än så, och då behövs det rejäla åtgärder. Om man skulle använda månadsuppgifter som ett redskap, ett verktyg, skulle det betyda att alla företag, oavsett bransch, skulle använda samma verktyg och redovisa på samma sätt. Teres Lindberg visade tidigare i sitt inlägg på att vi i dag har datasystem som på ett ganska enkelt sätt kan sammanfatta det här. Det blir alltså inte krångligare regler för företagen utan snarare tryggare regler för företagen om man på ett seriöst sätt går in och arbetar med månadsuppgifter. Då skulle alla företag vara tvungna att redovisa exakt samma sak för varje anställd person. Det är då det ute på arbetsmarknaden skulle bli lika möjligheter för företagen. Det skulle då inte vara som i dag, när konkurrensen faktiskt är satt ur spel. Jag önskar att finansministern i sitt nästa inlägg skulle kunna redogöra för det ställningstagande som alliansregeringen har gjort utifrån vad remissinstanserna har sagt. Det är ju en av anledningarna till att man har lagt locket på och inte gått vidare i den här frågan. Jag utgår från, herr talman, att remissinstanserna har svarat lite olika och varit både för och emot.

Herr talman! Först kom det en korrigering av ett allvarligt skrivfel och sedan en insinuation om att regeringen egentligen står på fuskarnas sida. Är det en intellektuell debatteknik? Jag tycker inte det. Jag konstaterar att Teres Lindberg verkar tycka att det är en mer prioriterad uppgift här i världen att i ett tämligen högt tonläge svartmåla regeringen för det arbete den gör när det gäller att konstruktivt arbeta fram ett rättssäkert och robust skattekontrollsystem som ska gälla också för byggbranschen. Det var byggbranschen som din interpellation tog avstamp i. Jag skulle faktiskt vilja att Teres Lindberg förklarar för kammaren varför Socialdemokraterna inte vill att byggnadsarbetare ska omfattas av ett lika säkert kontrollsystem som frisörer och restauranganställda. Vad gäller frågan om skattefuskets konkurrenssnedvridning skulle jag vilja glädja interpellanterna, båda två, med Skatteverkets senaste företagarundersökning. Det är en smärre sensation. Då tänker jag inte främst på att företagarna numera känner ett starkt förtroende för Skatteverket. Förtroendet har ökat. Det finns ett förtroende för Skatteverket bland 79 procent av företagarna, jämfört med 64 procent för sex år sedan. Det intressanta där tycker jag är: Vad är det som gör att företagare känner och hyser starkare förtroende för Skatteverket? Vad är det som gör att hela 51 procent av företagarna i dag tycker att Skatteverket är duktigt på att motarbeta skattefusk bland företagare, även i byggbranschen? Vad är det för någonting som gör att företagarna är nöjda? Jo, det hänger faktiskt ihop med en del reformer som regeringen har genomfört sedan 2007 och framåt. Här kan jag läsa rakt ur Skatteverkets egen promemoria. Det handlar om personalliggare, omvänd skattskyldighet när det gäller moms i byggbranschen, kassaregister, ROT och RUT-avdrag, nedsättning av avgifterna för egenföretagare och sänkt restaurangmoms. Vi hörde finansministern tala om att det senast den 31 januari kommer förslag som tar sikte på byggbranschen. Vill man inte lyssna på det gör man inte det, men man är inte särskilt seriös som skattefuskarbekämpare - det vill jag bara säga.

Herr talman! Jag tycker att det är intressant när Teres säger att vi lever i en ny tid. Jag tror inte att hon riktigt har uppfattat det, för det är precis som min kollega Maria säger. Vi har företagare och en allmänhet i dag som tycker betydligt sämre om svartjobb över huvud taget. Det visar att vi har vidtagit rätt åtgärder. Jag tror att det är attityder som är det viktigaste i bekämpningen av ekonomisk brottslighet. I interpellationsdebatten tidigare hörde vi om rökning. Här har kammaren beslutat om en gräns vid 18 år. Ändå börjar man röka tidigare. Men vi vet att vi med A Non Smoking Generation och så vidare fick en helt annan attityd, och vi fick ned rökningen. Jag tror att det är precis samma sak vi behöver när det gäller ekonomisk brottslighet. Jag var på ett seminarium förra veckan och liknade den ekonomiska brottsligheten med vilda västern. Jag råkade kalla finansministern för en bra sheriff som ser till att träffa rätt. RUT och ROT är väl alldeles ypperliga exempel. Jag var i Ludvika och åt en lunch som säkert inte rekommenderas men som jag tyckte var god. Det var på ett gatukök. Jag träffade två golvläggare där som vittnade utifrån egen erfarenhet: Före 2006, när vi jobbade svart, fick vi pengar direkt ur chefens hand på fredag när vi talade om hur mycket vi hade jobbat. Det förekommer inte i dag. Det förekommer inte. Varför? Jo, därför att allmänheten har kommit underfund med att det är otroligt bra att se till att få ett kvitto så att man kan få sitt avdrag. Jag är polis i botten. Jag vet att allmänheten är den bästa detektiv som finns. Det bästa vapnet är när allmänheten inte vill ha svarta jobb. Vi kan hitta på vilka regler som helst här, men jag tror att det är otroligt viktigt. Vi kan diskutera om det är 70 miljarder. Det finns en skattefelskarta som man ska se över. Den har levt länge. Där pratar man om 133 miljarder. Man har gjort det lite skevt där, tycker jag. Den anställde som jobbar svart har blivit företagare i den statistiken. Det tycker jag är att, så att säga, kasta misstankar på företagare på ett felaktigt sätt. Det tycker jag att man ska ta upp vid kommande skattefelsutredningar. Bara för att man jobbar svart och att man då borde ha varit företagare blir man klassad som företagare. Det är inte helt rätt. När det gäller taxi finns det nu en remiss om en tömningscentral. Det är säkert ett steg i rätt riktning. Jag kan tycka att det vore intressant att titta på månadsuppgifter om det kan göras på ett väldigt smart sätt. Men ska vi smeta ut månadsuppgifter på precis allting, även när det inte finns problem? Är det mycket svartjobb i kommuner, landsting och stat? Nej, det tror inte jag. Här finns det alltså mycket som man måste fundera på. Jag ska fortsätta med liknelserna just när det gäller vikten av attityder. När man sätter upp en 30-skylt vid skolan är det viktigt att alla lever upp till det och känner för det, för polisen kan inte stå där varje dag. Men om alla känner att det är motiverat och rätt och om alla håller hastigheten blir det riktigt. Det är därför alliansregeringen har varit så otroligt framgångsrik, och Skatteverket har noterat detta. Rätt saker har gjorts, och de har uppfattats på rätt sätt av allmänheten. Allmänheten är den bästa polisen. Vi kan alla hjälpa till genom att se till att ta kvitton nästa gång vi gör en affär.
Herr talman! Det här är ett problem på många sätt. Först och främst är det skattebortfallet, som kunde ha använts till välfärd. Men det allra värsta är att de seriösa företagen riskerar att bli utkonkurrerade av de oseriösa. Jag har själv träffat taxichaufförer som säger att de inte vet hur länge till de orkar. De vägrar att ägna sig åt samma metoder som de vet att många andra gör, det vill säga att inte betala in fullständiga skatter och avgifter. Hur länge klarar de detta? Seriösa företagare ska inte behöva känna trycket att själva börja använda sig av sådana metoder för att överleva ekonomiskt. Det finns mycket kvar att göra. Vi har verkligen inte nått ända fram. Låt oss se på det konkreta förslaget om personalliggare och månadsredovisningar av löner och skatter. Det är fråga om ett riksdagsbeslut. Det var i januari som beslutet fattades, och det har snart gått ett år. Oavsett vad man tycker om beslutet är det riksdagen som är högsta beslutande organ, och därför borde regeringen rätta sig efter riksdagens beslut. Det är ett bra förslag. Med personalliggare går det att ha ordentlig koll på de anställda. Med månadsredovisningar av löner och skatter blir det lättare att kontrollera att allt går rätt till. Jag kan inte förstå problemet med förslaget. Det borde givetvis vara så att regeringen kan genomföra förslaget. Nu hörde vi av finansministerns svar att huvudproblemet inte är att regeringen inte kan utan att regeringen inte vill. Det är allvarligt utifrån att det är ett bra förslag som kan bekämpa skattefusket, det är fråga om ett riksdagsbeslut och regeringen ska följa riksdagens beslut. Sedan finns annat som kan göras, till exempel fler oanmälda besök på företagen för att kontrollera att det som redovisas verkligen stämmer. Huvudentreprenören kan få ett större ansvar. Inom byggbranschen används ofta underentreprenörer. De kan finnas i flera led. Så länge inte huvudentreprenören har ett ansvar för vad underentreprenörerna gör är det risk för kaos, att en del av underentreprenörerna inte betalar in skatter eller inte betalar ut kollektivavtalsenliga löner, trots att de på papper säger att de ska göra så. Jag hoppas att regeringen kan tänka sig att gå vidare med att se till att huvudentreprenören får ett större ansvar för att det går rätt till i alla led. Huvudentreprenören får uppdraget, och huvudentreprenören anlitar i sin tur underentreprenörer för att genomföra uppdraget. Men eftersom huvudentreprenören är den som har fått uppdraget borde också denna part ha ett huvudansvar. Det skulle öka viljan att se till att det går rätt till och att se till att underentreprenörerna är seriösa. Det i sin tur gynnar också seriösa underentreprenörer, inte minst småföretag, som det i en hel del fall är fråga om. De ska inte gå under i konkurrensen mot oseriösa aktörer. Inom transportbranschen ser vi att situationen är så alarmerande att det är fråga om de seriösa kan överleva på längre sikt. Med tanke på hur verkligheten ser ut återstår mycket att göra. Skatterna ska betalas in, kontrollen måste öka och de seriösa ska gynnas, inte de oseriösa.
Herr talman! Det här är en viktig och bra debatt. Den visar skillnaden mellan Alliansens politik och Socialdemokraterna, som som vanligt mest ägnar sig åt plakatpolitik. När man lyssnar på de socialdemokratiska ledamöterna tänker man ungefär så här: Tänk om ni skulle lämna taxibilen någon gång - det förutsätter jag att ni gör - och göra ett företagsbesök. Uppenbarligen träffar ni företagare i taxibilar, och det är bra att ni gynnar taxibranschen, men prova att åka till ett företag som är i den bransch ni pratar om. Läs inte bara Svenska Dagbladets debattsidor eller träffa LO:s ombudsmän. Fråga sedan om det har skett någon förändring sedan 2006. Ja, kommer företagen i måleribranschen och hantverksbranschen att säga. De kommer att säga att konsumenterna inte efterfrågar svarta tjänster längre. Däremot säger de längre söderut i Sverige att de har problem med företagsamma personer som konkurrerar med dem, men dessa driver inte företag. Det kan möjligtvis uttryckas så att det är en helt svart bransch. Om den bilden stämmer blir Månadsuppgiftsutredningen ett slag i luften. Dessa personer har förmodligen ingen bokföring och lämnar inte in några rapporter till Skatteverket. Där handlar det om att Skatteverket måste bekämpa den verksamheten ihop med andra rättsinstanser. Om analysen av den bilden är riktig, där företagen säger att de tack vare RUT och ROT-avdraget inte får frågor längre, blir Socialdemokraternas politik obegriplig. Ni vill minska RUT-avdraget. I förra valrörelsen sade ni att ROT-avdraget var en konjunkturåtgärd, och så fort det blev högkonjunktur igen skulle ROT-avdraget tas bort. Vad ni tycker den här veckan vet jag inte, men det får vi väl besked om. Parallellt med detta har vi gjort det lönsamt att arbeta. Precis som Ulf Berg säger om mattläggarna, är det förmodligen så att konsumenten inte vill köpa svart, och parallellt vill inte medarbetarna arbeta svart. Tack vare jobbskatteavdraget och tack vare våra skatteförändringar har det blivit bättre och mer lönsamt att arbeta för dem som tidigare jobbade svart. Frågan är betydligt mer komplex än vad Teres Lindberg vill göra sken av. Det vore intressant att höra Teres Lindberg svara på frågan om de som ägnar sig åt ren svart verksamhet kommer att omfattas av Socialdemokraternas krav på rapportering månadsvis.

Herr talman! En viktig utgångspunkt för debatten är att vi bör värdera hur skattesystemet fungerar för företagsamheten. Skatteverket har gjort en diger och omfattande undersökning av hur man ser på detta, och den ger positiva resultat. Om vi jämför 2005 och 2013 kan vi se att förtroendet för Skatteverket har ökat dramatiskt under perioden. Det är en ökning från 50 procent av företagen till 70 procent av företagen som upplever att de i dag har förtroende för Skatteverket. Andelen av företagen som uppfattar att Skatteverket effektivt motverkar skattefusk har ökat från 12 procent till 30 procent. Det är nästan en tredubbling under åren. Samtidigt har antalet företag som uppfattar att de har varit utsatta för skattefusk dramatiskt minskat. Det har halverats från 20 till strax över 10 procent. Det är naturligtvis positivt. Det har också visat sig i undersökningen att antalet företagare som inte känner till något företag som skattefuskar har ökat från 40 till 60 procent av de undersökta företagen, medan antalet som uppfattar att de känner till företag som skattefuskar har minskat från 18 till 7 procent. Det har alltså skett en rätt betydande förskjutning i attityderna till skattefusk. Vi ska samtidigt notera att det har skett en lika tydlig kantring av opinionen från allmänhetens sida. Vi vet sedan tidigare undersökningar att antalet människor som är beredda att arbeta svart eller att köpa svarta tjänster har reducerats kraftigt. Det här är en utgångspunkt för diskussionen. En annan viktig utgångspunkt är att vi kan konstatera att byggbranschen har hanterat krisen på ett bra sätt. Byggbranschen har i termer av antalet sysselsatta klarat krisen bättre än de allra flesta jämförbara branscher. Nu har många branscher vuxit under åren eftersom sysselsättningen i Sverige har ökat. Men byggbranschen är ett av de områden där vi har haft en tydlig sysselsättningsökning. Vi kan konstatera att från 2009 har sysselsättningen i byggbranschen i Sverige ökat med 10 procent medan EU-genomsnittet har gått ned med väl över 10 procent. Båda de här utgångspunkterna tyder på att regeringens politik har fungerat. Det är ett antal saker som spelar roll här. Jobbskatteavdraget har varit centralt för att det ska löna sig bättre att arbeta och för viljan att arbeta vitt i den skattebetalande sektorn. ROT-avdragen har naturligtvis haft en avgörande betydelse för att vi ska få ned svartarbetet och skattefusket i den här sektorn. Jag skulle också tro att de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga har spelat in eftersom det har gett unga människor bättre möjligheter att vara i branschen. Till detta kommer att regeringen har tillfört ett antal kontrollåtgärder och ett antal förbättringar av de administrativa processerna. Det handlar om omvänd momsföring och om ett antal kontrollmekanismer som har förstärkts. Det här är naturligtvis viktigt att man gör. Det är centralt att vi får in våra skatteintäkter. Det är centralt att vi får en process där vi fortsätter att förstärka skattesystemets legitimitet och motverkar skattefusk och skatteundandragande. Det är också därför regeringen har varit tydlig med att specifikt för byggbranschen säga att vi ska återkomma med ytterligare kontrollåtgärder. Vi har en utredning som i början av nästa år presenterar ett förslag som ska landa i att vi får ett väl fungerande sätt att minska och motverka skattefusket i byggsektorn. Det tror vi kommer att väl möta upp de intressen som finns hos branschen i den här frågan.

Herr talman! För mig handlar den här frågan om två saker. Den handlar dels om vad osjyst konkurrens får för konsekvenser för företag som vill göra rätt för sig och för dem som jobbar i branschen, alltså de anställda, dels handlar den om vad vi skulle kunna göra för alla de pengar som aldrig kommer in utan försvinner ut någon annanstans. Jag bor i en stadsdel som heter Mariehäll och ligger tio kilometer härifrån. För ett och ett halvt år sedan hade partiföreträdarna för partierna i regeringen presskonferens ute i Annedal som ligger i den stadsdelen. Där byggs det just nu massor av bostäder. Jag tror att det totalt är 1 200 nya lägenheter som byggs. När jag kommer hem på kvällarna funderar jag på den där lilla lampan som lyser bakom byggplatsen och huruvida det är någon som faktiskt sover där eller inte. När jag går hemifrån på morgonen för att lämna min dotter på dagis passerar jag åtminstone fem, kanske tio, olika hus som just nu byggs. Då talar vi flerbostadshus. Det är hus med flera hundra nya lägenheter, kanske till och med tusen, som jag går förbi. När jag går hemifrån ser jag hur det från nästan varje källare i mitt bostadsområde kommer ut byggkillar på väg till jobbet. Det är människor som bor under vedervärdiga förhållanden, och det gör de som en konsekvens av den ekonomiska brottslighet som pågår i byggbranschen just nu och varje dag. På helgen, när jag tar en promenad, ser jag killarna, för det är nästan bara killar, som bygger byggställningar helt utan skyddsutrustning. Deras insats är deras eget liv, och det är en konsekvens av den ekonomiska brottslighet som pågår just nu i byggbranschen. Sjysta jobb förutsätter en sjyst konkurrens. Så är det inte i dag. Systematiskt staplas underleverantörer på underleverantörer, och ofta har de inte en enda anställd. Längst ut där nere står det någon kille eller ett par killar från Tjetjenien eller Kazakstan och jobbar för 30-50 kronor i timmen och bor under vedervärdiga förhållanden. Jag tycker inte att det är ett värdigt ett land som Sverige att ha det så. Tänk om vi i stället kom åt de där 70 miljarderna som svart arbete faktiskt handlar om. Om vi kunde få in dem, tänk vad vi skulle kunna göra i stället. Bara i byggbranschen handlar det om en tunnelbanesatsning om året, Anders Borg. Det är massor av pengar som skulle kunna skapa nya bostäder och infrastruktur. Det skulle kunna få ordning på skolan, vården och omsorgen. Allt detta skulle vi kunna göra för de pengarna. Det som den här debatten handlar om, ingenting annat, är att sjysta jobb förutsätter en sjyst konkurrens. Och det handlar om allt det som vi skulle kunna använda pengarna till: bostäder, infrastruktur, skolan, vården och omsorgen. I stället för att fokusera på det här väljer regeringen att sänka skatten och inte göra något åt problemen i byggbranschen och det som också branschen skriker om. Allt annat är bara dumheter. Den seriösa byggbranschen står själv upp och säger: Hjälp oss! Vi behöver hjälp att komma åt de här problemen. Ta bollen, Anders Borg!

Herr talman! Finansministern säger att förtroendet för Skatteverket har ökat. Jag kan bara med glädje konstatera att det är jättebra att det blir framsteg ute bland våra medborgare och företagare, att man känner större förtroende för Skatteverket. Jag har varit här i riksdagen ett tag, så jag vet att redan när vi påbörjade regelförenklingsarbetet med 291 steg mot enklare regler påbörjades förändringar på Skatteverket som gjorde att framför allt företagare uppfattade att det blev lättare i mötet med Skatteverket. Att alliansregeringen sedan har fortsatt att utveckla detta arbete är bara positivt, därför att detta är bra för Sverige och bra för vår tillväxt. Om detta kan vi vara helt överens, men när jag lyssnar av debatten här i kammaren kan jag bara konstatera att vi har olika bilder av verkligheten. Jag kan inte låta bli att säga till såväl Maria Abrahamsson som Ulf Berg och Lars Beckman: Hallå, kliv ut i verkligheten! Jag kan tala om för Lars att vi socialdemokrater gör kontinuerliga företagsbesök, varje vecka. Jag kan också lägga till att genom framför allt rapporteringen från olika medier går det inte en vecka utan att vi får veta att det finns medmänniskor från flera länder, inte minst inom EU, som blir utnyttjade i Sverige av oseriösa företagare. Man kan inte blunda för detta och stå här i kammaren och uttrycka diverse saker som inte bygger på någon verklighet utan som faktiskt är plakatpolitik. De tre moderata medlöpare som finansministern har som hjälp i den här debatten är ju här för att blanda bort korten. Min interpellation handlar om konkurrens på lika villkor, och jag är helt övertygad om att alla företag och även svenska folket vill ha konkurrens på lika villkor. När det då av någon anledning finns en del oseriösa företagare som väljer att utnyttja människor kan man inte sitta här i riksdagen och blunda, som Moderaterna så tydligt visar att de gör i sina olika debattinlägg. Håll er i stället till det som är fakta, för vi kanske kan vara överens om att vi vill ha konkurrensneutralitet mellan våra olika företag på den svenska marknaden. Oseriösa arbetsgivare eller företagare förekommer inte enbart inom byggbranschen, en bild som man försöker måla upp, utan det finns inom alla branscher. Det är just därför vi vill ha ett enhetligt system där alla branscher redovisar på samma sätt, för det är ju då det kan bli konkurrensneutralitet. Man kan fundera på om Konkurrensverket över huvud taget har varit inne och gjort någon utredning om hur det här påverkar konkurrensen mellan företagen. Det kanske finansministern kan svara på i nästa inlägg, precis som finansministern kanske kan återkomma till det som jag frågade om i mitt första inlägg, det vill säga: Vad sade remissinstanserna angående månadsredovisningen?

Herr talman! Vi är helt överens om att byggbranschen har problem med svartarbete, och båda sidor tycker att det är angeläget att komma till rätta med det. Det här utreddes, och 2009 kom ett förslag som underkändes av remissinstanserna. Jag tror att även Byggnads var delvis kritiskt till förslaget. Vad gör man då om man tar ansvar? Jo, man får utreda saken på nytt och täppa till där det finns luckor. Det gjorde regeringen, och vi hörde finansministern säga att det kommer ett förslag den 31 januari. Ska vi på en arbetsplats ha ett kontrollsystem som också innebär sanktioner, att vi kan straffa människor, måste systemet vara rättssäkert. Det var inte förslaget som kom 2009, och det var därför det underkändes. Jag kan inte förstå varför socialdemokrater tycker att byggnadsarbetare ska jobba på en mer rättsosäker arbetsplats än till exempel restauranganställda och frisörer. Herr talman! Jag vill ha besked från Socialdemokraterna om varför de ser på saken på detta vis. Varför ska byggnadsarbetare ha ett sämre och mindre robust och rättssäkert kontrollsystem? Svara gärna på det.

Herr talman! Till Carina: Det är mycket riktigt bra att det finns en och annan ledamot som har lite skit under naglarna och sådan bakgrund, och jag kan nog räkna mig till dem. En närstående till mig har jobbat på fyra fem olika företag inom byggbranschen. Är jag på riktigt bra humör kallar jag ett och ett halvt av dem seriöst. Täta kontakter med byggfacket för att slå larm resulterade i noll åtgärder. Det finns alltså mycket att göra, även för branschen själv. Det är lätt att lägga allt ansvar på Skatteverket, men jag tror inte att det kommer att fungera heller. Det bästa är att städa i sitt eget hus. Om NCC eller Skanska har fått en entreprenad ser de till att de som är underentreprenörer måste tillhöra branschsystemet. Det finns flera sådana bra exempel. Hotell och Restaurangfacket har hårda krav på sina medlemmar. När kassaregistren kom till fanns det en och annan oseriös företagare. Jag var på Älvsjömässan med Skatteverket när ett branschförbund bildades just för att se till att de som fanns på plats var seriösa. Det måste tas ett ansvar. Byggföretagen borde ju vara bäst skickade att se när det finns oegentligheter. Vi är helt överens om att man naturligtvis ska vara kvar på marknaden för att man gör ett bra jobb, inte för att man fuskar mest. Här finns det en hel del att göra. Låt oss se lite positivt på framtiden. Den dagen vi bygger mer i trä i fabriker och sätter ihop kåkarna får vi också lättare att hålla kontroll.

Herr talman! Det intressanta i denna debatt är varför regeringen inte går fram med det beslut som riksdagen fattade för nästan ett år sedan. Det är ett bra förslag. Till och med Skatteverkets generaldirektör har gått ut och ställt sig bakom förslaget på personalliggare, som innebär att man ska anteckna vilka som jobbar och när de jobbar så att människor inte blir utnyttjade och så att skatter och löner betalas på ett ordentligt sätt. Skatteverket anser att förslaget med personalliggare i byggbranschen skulle vara ett sätt att värna de seriösa aktörerna mot de oseriösa. Man har redan infört detta i restaurangbranschen och frisörbranschen, och det finns egentligen ingen anledning att inte gå vidare med byggbranschen. Byggbranschen är stor och viktig. Näst efter den offentliga sektorn är det den största branschen i Sverige. Vi vet att det finns skattefusk, svarta löner och icke kollektivavtalsenliga löner där man på papperet har kollektivavtalsenlig lön men betydligt lägre lön i verkligheten. Med tanke på att vi vet detta förstår jag inte varför vi inte kan gå vidare med personalliggare när till och med Skatteverket kräver att vi ska göra det och helt ställer sig bakom att det skulle vara bra för de seriösa aktörerna. De andra förslaget handlade om månadsredovisningar av löner och skatter. Även detta fattade riksdagen beslut om i januari i år. Jag hoppas att regeringen lyssnar på riksdagen och följer riksdagens beslut och även lyssnar på Skatteverket som säger att detta värnar de seriösa.

Herr talman! Det gläder mig att Socialdemokraterna gör företagsbesök utöver taxibilar och taxichaufförer. Det är nyttigt, och det borde många riksdagsledamöter göra. Det vore också bra om ni lyssnade på vad företagarna säger. När man är ute på företagsbesök, oavsett om det är RUT eller ROT-företag, och frågar om det har blivit några förändringar sedan 2006 säger de: Ja, det har blivit två stora förändringar. Konsumenterna har slutat fråga efter svarta tjänster eftersom de vill göra rätt för sig, och de medarbetare som kanske konkurrerade med företaget har slutat med det eftersom det är mycket mer lönsamt att jobba vitt i företaget. Problemet för Socialdemokraterna är att ni vill göra det mindre lönsamt att arbeta för medarbetarna i företaget och dyrare att köpa tjänster genom att försämra RUT och ROT-avdragen. Jag vet inte om ni fortfarande vill ta bort ROT-avdraget, men det får ni svara på själva. Det är anmärkningsvärt att Teres Lindberg står i riksdagens talarstol och säger sig passera den ena arbetsplatsen efter den andra där hon vet att alla jobbar svart. På väg till dagis med sina barn passerar hon dag efter dag arbetsplatser där hon vet att medarbetarna kommer upp ur källaren för att de jobbar svart. Jag förutsätter då att riksdagsledamoten agerar på något sätt för att hjälpa dessa människor som enligt henne är i nöd. Skulle de vara anställda i ett företag som har en helt svart verksamhet blir månadsrapporteringen endast ett slag i luften. Den kommer bara att bita på dem som är företagare på riktigt. Teres Lindberg får väl utveckla i sitt nästa inlägg hur hon agerar för att hjälpa alla dessa människor som är i nöd.

Herr talman! Det är en utomordentligt intressant debatt.

Då kommer det omedelbart två plutoner moderater stormande till kammaren och angriper Socialdemokraterna. Moderaterna är synnerligen aktiva när socialdemokrater diskuterar skattefusk. Då lägger de huvudet på sned och säger: Det är besvärande skattefel, men vi måste vara säkra på våra åtgärder. Det tar tid, och det ska vara eftertanke. Men det låter annorlunda när människor är sjuka, när människor är arbetslösa och när finansministern ska bedriva nyliberal jobbpolitik och säger: Sänk arbetslöshetsförsäkringen! De är för lata, de jobbar inte. Sänk sjukförsäkringen, försämra villkoren! De är sjuka bara för att de ligger hemma och njuter. Bidragsfusk och skattefel - märk skillnaden i ord! Skattefusket uppgår lågt räknat till 133 miljarder. Det vi diskuterar i dag - undandragande av skatt på arbete - uppgår till ca 60 miljarder. Bidragsfusket, utredningar och ammunition - allt har skärskådats: Det uppgick till 10 miljarder - 10 miljarder. Det var några hundra miljoner på vab och barnbidrag. Regeringens senaste insats på det här området är att förse alla arbetslösa med ytterligare byråkratiskt ansvar så att kassorna har fått anställa ett hundratal till. Det är verkligen ideologi när det gäller den skilda valören - fusk och fel - och när det gäller volymen. Det behövdes inte lång eftertanke eller genomgripande utredningar för att förändra stora socialförsäkringssystem som byggts upp under generationer för att skapa trygghet. Då kunde man hugga rakt av. Men på ett område där företagare och fackliga organisationer gemensamt säger: Gör någonting nu! Då dras det i långbänk. Det, herr talman, är moderat ideologi.

Herr talman! Jag blir inspirerad i den här debatten, i synnerhet när Lars Beckman gick upp och förde något slags torgmötesdebatt. Det kommer vi säkert att ha många gånger i valrörelsen, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma i kammaren. Det finns mycket intressant att diskutera, men detta rör en specifik fråga. Jag måste erkänna att det är några veckor eller till och med några månader sedan jag träffade någon LO-ombudsman senast. Men jag träffar företagare av olika slag varje vecka. Jag har erfarenhet av restaurangbranschen ända sedan 70-talet, inte som restaurangbesökare utan jag har arbetat i restaurang. När jag började tyckte företagen att det där med att betala skatt inte var så viktigt. Det var en ganska allmän uppfattning. Men vartefter det blev mer och mer svart verksamhet i krogbranschen kom de seriösa krogarna och sade: Det här snedvrider konkurrensen. Det har gjorts en del bra insatser - det ska sägas. Det måste sägas i den här debatten. Men det var också 20-25 års tjat och gnat om detta. De kassaregister som infördes - just nu kommer jag inte ihåg vad de kallas - innebar en väldigt stor förändring för restaurangbranschen. Byggbranschen hade i många år precis det som Ulf Berg efterlyste: branschsanering. Den var väldigt effektiv i detta. Men någonting under de senaste tio femton åren har gjort att byggbranschen inte hanterar detta själva utan måste ha hjälp. Skulle jag stå här och säga att detta vore ett arbetstagarkrav skulle jag naturligtvis prata sanning. Men sanningen, mina kära vänner, är att detta är ett krav som branschen ställer när man träffar företagarna i byggbranschen, i restaurangbranschen, i taxibranschen och i åkeribranschen - det finns säkert fler. När det gäller byggsektorn är det klart att ROT har gjort att en del arbeten har blivit vita - bra! Det är en metod. ROT är för övrigt inget nytt. Det har funnits förr. Men det intressanta är att ROT-tjänsterna eller den delen av byggsektorn som utgörs av ROT inte är allt. Det finns jättemycket byggverksamhet där ROT inte är inblandat. Det andra ni påstår är att RUT har inneburit mycket mindre skattefusk. Ja, det har det kring en del tjänster, men inte alla. För städbranschen är mycket större, och det mesta man har fakturerat totalt sett i hela branschen avser företag, stat och kommuner. Där vet vi att det finns problem. Man är upprörd över att man har en snedvriden konkurrens. Det är detta den här debatten handlar om: Konkurrensen är snedvriden, och regeringen vill inte vidta de åtgärder som finns. För tio år sedan vimsade vi fram och tillbaka om vilka metoder vi ville ha. I dag vet vi vilka metoder som har hjälpt, och det vill man nu inte gå vidare med. Jag tycker att det är beklagligt.
Herr talman! Ja, det finns skäl att fortsätta att diskutera hur attityderna till den här typen av skatteundandragande och skattefusk har utvecklats. Vi kan se att det inte bara är i allmänhet som det har gått ned, utan det har det även gjort i byggsektorn. Andelen företag i byggsektorn som upplever att de varit utsatta för konkurrens från företag som arbetar svart har minskat från 35 procent 2005 till 20 procent i dag. Samma sak gäller andelen som upplever att de känner till företag som skattefuskar: Den har gått ned från 20 till 6 procent. Även i byggbranschen kan man se en påtaglig förbättring. Nu vill några av debattörerna framställa det som att det har varit så hela tiden och att det i realiteten till och med var Socialdemokraterna som inledde arbetet med att skapa ett skattesystem som fungerar bra för företagen och som är legitimt. Då kan man gå in i den djupa undersökning jag har framför mig, för mätningar har gjorts vid upprepade tillfällen. Man kan notera att när det till exempel gäller andelen företagare som upplever att skattesystemet fungerar illa för företagen ökade den till och med från 50 procent 2002 till 57 procent 2005. Det är den andel som sedan har gått ned från 57 till 19 procent. Under åren 2002-2005 då vi hade ett socialdemokratiskt styre blev företagen mer missnöjda med skattesystemet. På samma sätt minskade antalet som kände förtroende för Skatteverket från 57 procent 2002 till 49 procent 2005. Det var alltså färre som hade förtroende efter det att den socialdemokratiska regeringen hade styrt ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet under de åren. Den siffran är nu 70 procent. 70 procent upplever att de har förtroende. En trend med fallande förtroende har brutits, och nu är det en trend med stigande förtroende. Samma sak gäller om man tittar på om företag har utsatts för konkurrens. 2002 ansåg 18 procent att de var utsatta för konkurrens från företag som svartarbetar. Det ökade marginellt till 19 procent 2005 och är nu nere på 10 procent. Man kan titta på antalet företag som känner till att man använder svartarbete eller inte betalar skatt: Det ökade från 16 procent 2002 till 18 procent 2005 och är nu nere på 7 procent. Vi har alltså inte haft en långsiktig, stigande tendens att företagarna känner större förtroende för Skatteverket, utan tvärtom gick utvecklingen i motsatt riktning på en rad punkter när det gäller upplevelsen att ha utsatts för svartkonkurrens och förtroendet för att Skatteverket motverkar detta. Det är klart att vi måste få en bättre byggsektor - det tycker jag är utmärkt. Det är också det Teres Lindberg är inne på. Där vet vi ungefär vad som behöver göras. Det är en överreglerad sektor, och det är alldeles för mycket plan och byggkrav, miljökrav och annat som gör att det blir alltför kostsamt att bygga. Det är uppenbart ett hinder för byggnation. Vi har också en extremt komplicerad byggprocess där godkännande av projekten tar lång tid och överklagas i omgång efter omgång. Så är det inte i många andra länder. Både Finland och Tyskland har väsentligt bättre och enklare processer för att få byggprojekt på plats. Vi har inte heller tillräckligt starka drivkrafter för att bygga, inte minst i termer av att bygga hyresfastigheter. Detta är sådant som regeringen jobbar med, att långsiktigt minska regelbördan i byggsektorn för att få den att fungera bättre. Detta kommer inte, som Teres Lindberg säger, att kunna fungera om vi får en socialdemokratisk regering. Hela det paket som vi nu har tagit fram, med den tunnelbanesatsning som Teres Lindberg nämner, kommer att falla ihop i det ögonblick som vi får en socialdemokratisk, miljöpartistisk och vänsterpartistisk regering, eftersom Miljöpartiet inte kommer att acceptera att man bygger någon förbifart, och då faller byggprojektet platt till marken. Det är Socialdemokraternas problem när det gäller hela byggfrågan. Man har satt sig i ett samarbete som kommer att slå ut byggandet i Sverige. Det är möjligt att man därigenom minskar svartarbetet, att det helt enkelt inte finns några som arbetar i branschen.

Herr talman! Nu tryter argumenten - det hör man tydligt. Det är bra att finansministern vet vad som behöver göras. Däremot tror jag inte att finansministern är en riktig hejare på PBL. Jag tror till och med att jag kan betydligt mer om detta än finansministern. När vi hade gammelgamla PBL var jag faktiskt borgarråd i Stockholms stadshus. Vi byggde då 20 000 bostäder i en enda kommun inom loppet av fyra år, och det gjorde vi trots allt byråkratiskt krångel. Det handlar om politiskt ledarskap, och det är just det ni inte visar här och nu. Det är därför det inte byggs tillräckligt med bostäder, och det är därför det inte görs något när branschen står och skriker efter åtgärder för att komma till rätta med problemen i byggbranschen. Vad är det egentligen det handlar om? Jo, det handlar om enkel månadsrapportering och personalliggare. Det handlar om att komma till rätta med problemet att utländska företag inte behöver registrera sig här, så att man inte förrän tolv månader senare - när företaget är borta - vet att det inte är seriöst. Det handlar också om att ge skattemyndigheten rätt att utföra oannonserade skattekontroller. I dag ringer de till företaget och säger: Hej, om åtta dagar kommer vi och gör en kontroll. Vad tror du, Anders Borg, händer under de åtta dagarna? Det är klart att de rensar upp, och de rensar upp ordentligt. Jag tycker dessutom att vi måste få till ett huvudentreprenörsansvar. Det sitter branschen just nu och förhandlar om i kollektivavtal. Det är förvisso bra, men det gör inte att vi kommer till rätta med problemen. Vi behöver ha detta generellt, och det behöver ske lagstiftningsvägen, så att man tar ansvar hela vägen ned i hela entreprenörskedjan. Förslagen finns där, och det fungerar i flera andra branscher i dag. Jag kan inte förstå varför regeringen inte levererar generella regler som gör att vi kommer till rätta med de här problemen, när dessutom branschen skriker efter det.

Herr talman! Jag får lov och meddela att jag är oerhört besviken på finansministern, som kommer hit till kammaren och svarar på något helt annat än vad jag har frågat om i min interpellation. Jag har inte ställt någon fråga utifrån någon redovisning av statistik från Skatteverket, som finansministern ägnade mer än tre minuter av sitt senaste inlägg åt. Herr talman! Jag tycker att det är ganska allvarligt att inte se riksdagen och oss riksdagsledamöter med större respekt. Jag har ställt frågor till finansministern i båda mina inlägg. Hittills har finansministern inte svarat vid något tillfälle. Man försöker blanda bort debatten - att det handlar om svartjobb och byggsektorn. Men min interpellation handlar inte alls om det. Byggsektorn ingår naturligtvis som en bransch, men det handlar om oseriösa arbetsgivare och oseriösa företag. Det handlar alltså inte alls om svart arbetskraft, utan det handlar om företagare som faktiskt betalar lön men inte avtalsenliga löner utan helt enkelt lurar arbetskraften, och de flesta som de lurar kommer från andra länder. Det är oerhört allvarligt. Därför blir det än mer allvarligt när finansministern inte svarar på frågorna. Vi socialdemokrater vill ha ett seriöst system för alla branscher. Alla ska lämna uppgifter så att man vet att det är konkurrensneutralt. Jag har vid två tillfällen i debatten frågat finansministern vad remissinstanserna sade. Hittills har jag inte fått något svar, inte heller på den konkreta fråga som jag ställde i min interpellation.

Herr talman! Jag känner att finansministern i den här frågan debatterar ungefär som han och Peter Norman gör när det gäller att kritisera bankerna. De skäller, men alla vet att de inte tänker bitas. När det gäller arbetslösa och sjuka är det precis tvärtom: De skällde inte utan bet direkt. Vad vi diskuterar här är tillkännagivanden från riksdagen, också från de värderade moderatledamöterna i skatteutskottet, som då tyckte att det var en mycket bra idé med månadsredovisning och personalliggare.

Alla dessa frågor rör detta område: undanhållande av skatteresurser och försämringar för löntagare, komna från landet eller komna från annat land. Det är precis samma frågeställning.

Herr talman! Jag vet ärligt talat inte om man ska skratta eller gråta. Vi försöker ha en seriös debatt om bättre konkurrensvillkor för framför allt små företag, och då står finansministern här och läser upp hur företagen är nöjda med Skatteverket! Är de lika nöjda med deras konkurrensvillkor? Det var det debatten skulle handla om. Jag är i det här sammanhanget inte ett dugg intresserad av detta, utan jag pratar om företagarnas villkor. Då är väl detta inte det väsentliga. Företagarna i dessa branscher - och säkert några till som jag inte har tagit upp här - har problem med att de är utsatta för osund konkurrens. I vanliga fall jagar regeringen de flesta situationer som finns vad gäller all möjlig typ av osund konkurrens - det vill man beivra. Men när det handlar om att få ordning och reda på sådana som jobbar svart, då vill man inte ta några initiativ. Jag tycker att det finns anledning att svara på en fråga som inte har diskuterats, om dem som lägger sig helt utanför, arbetstagare och ibland också företagare, som inte betalar någon skatt. Problemet där tror jag är att det i de sammanhangen inte finns något annat att göra än att bedriva sedvanlig skattekontroll. Där finns det nog inget annat att göra. Men där man kan göra någonting annat - det är det som denna debatt handlar om - borde man kunna visa muskler. Det finns branscher som skriker efter att få åtgärder till stånd. Men regeringen talar om vilka som är nöjda med Skatteverket. Det tycker jag är en bottennotering.

Herr talman! Detta är en viktig debatt eftersom det är centralt att vi har en hög grad av legitimitet för vårt skattesystem. Det är också viktigt att vi får in våra skatteintäkter, därför att det är centralt för att kunna hålla låga skatter och kunna fortsätta att öka satsningarna på trygghet och välfärd. Då är det naturligtvis relevant om vi har ett skattesystem som är på väg att kraftigt försämras, där andelen företag som är utsatta för svart konkurrens ökar, eller om vi har en riktning där denna andel faktiskt minskar. Då är det relevant att andelen företag som upplever konkurrens från företag som fuskar med skatterna har minskat mycket kraftigt och nära nog halverats och att antalet företagare som upplever att de känner till företag som jobbar svart har minskat mycket kraftigt. Det är en relevant information. Det berättar nämligen någonting om huruvida politiken fungerar eller inte. Då är det ett antal saker som vi har gjort som har förbättrat legitimiteten för skattesystemet. Det är RUT och ROT-systemen som vi har infört med hårt motstånd. Vi hade länge en opposition som sade att så snart konjunkturen återställdes skulle dessa system tas bort. Det handlar om jobbskatteavdragen som gör att skattekilarna brett i ekonomin har minskat och som gör att människor faktiskt kan arbeta vitt och leva på sin lön. Det är sådant som oppositionen har motarbetat och länge velat trappa av eller ta bort. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter för unga, som gör att skattebördan för företag som släpper in unga människor inte är så betydande. Det är särskilt viktigt för byggbranschen, därför att byggbranschen är en av de branscher där väldigt många unga människor har fått jobb. Sedan råder det ingen som helst tvekan om att regeringen har för avsikt att gå vidare med ytterligare åtgärder. Det har jag svarat på vid upprepade tillfällen i liknande interpellationsdebatter. Vi har sagt att vi har en utredning som till den 31 januari 2014 kommer att återkomma med förslag till kontrollåtgärder till byggbranschen. Då inväntar vi naturligtvis denna utredning. Sedan återkommer vi med förslag till Sveriges riksdag, precis som man alltid gör när man tillsätter utredningar.